Redovisning av fördel-ning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 Fru talman! Vi har lämnat in en följdmotion med anledning av skrivelsen Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 . I den följdmotionen framför vi att det är viktigt att de medel som Allmänna arvsfonden delar ut används i enlighet med de riktlinjer som finns för arvsfonden. Då det är många organisationer som uppbär medel från fonden som har kopplingar såväl till olika trosyttringar som till andra länder är det mycket viktigt att man aktivt arbetar för att säkerställa att de medel som utdelas inte på något sätt riskerar att gynna någon form av terrorism eller annan extrem verksamhet som skulle kunna skada Sverige. Då det är tämligen stora summor som årligen delas ut från fonden kan dessa medel potentiellt sett komma att göra stor skada om de riskerar att användas för att på något sätt bidra till eller gynna terrorism. Därför yrkar vi bifall till vår reservation.

Fru talman! Detta betänkande handlar om fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden förra året. I Sverige finns det många goda idéer, men det saknas ofta pengar. Allmänna arvsfonden stöttar de engagemang som finns hos föreningar och organisationer som har bra idéer för de prioriterade grupperna: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är över 9 000 projekt som har fått stöd av Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar, och de är spridda över hela landet. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet som en särskild fond. De delar ut ungefär 650 miljoner kronor om året. Av de beviljade medlen 2015 var 65 procent destinerade till glesbygdsprojekt och regionala projekt. En rapport om vilka projekt som har beviljats medel redovisas varje år för riksdagen. Projekten granskas också årligen av en auktoriserad revisor. Fru talman! En delegation med sex ledamöter - det är personer från olika intresseorganisationer och personer från Regeringskansliet - sammanträder sju gånger om året med ordförande Håkan Ceder. I Arvsfondsdelegationens uppgifter ingår att ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av stöd som har beviljats. För att stärka styrningen finns numera en controllerfunktion som kontrollerar hur pengarna används både internt och externt. Handläggaren utför även kontroll av projektmedlens användning genom att ha en dialog när det gäller projekten. Man följer projekten på webbplatsen. Man gör även besök på de platser där projekten bedrivs. Medlen ges i huvudsak till ideella organisationer. Organisationer och föreningar som beviljats stöd av Allmänna arvsfonden ska efter varje avslutat projektår redovisa projektet. På webbplatsen kan man följa alla de projekt som har fått pengar under den tid projekten pågår. Just nu finns det 670 aktiva projekt på webbplatsen att följa. Handläggare reser också runt i landet och informerar om möjligheten att söka pengar ur Allmänna arvsfonden. Ett antal forskare är knutna till detta. De utvärderar ett antal projekt och ser vilka resultat det har blivit och vad pengarna har gett. Fru talman! Två motioner är inlämnade. Den ena kommer från Centerpartiet. Det kan tilläggas att man lämnade in en likadan motion för två år sedan, och den fick avslag. Centerpartiet anser att medlen inte ska hanteras centralt hos Kammarkollegiet, utan det ska göras på regional nivå. Man anser att medel inte alls når ut i regionerna, vilket är helt fel. Man skriver vidare i motionen att man vill se över om hanteringen är funktionell och når förväntat resultat. Ja, men det finns ju regelverk och arbetsmetoder som hela tiden hanterar det här, före projekttiden, under projekttiden och efter projekttiden. Centerpartiet fortsätter med att det är viktigt att medel ges till organisationer som lever kvar efter projekttiden. Ja, om man läser på, vilket man bör göra, kan man se att 55 procent av projekten lever vidare. Det är en hög siffra. Man fortsätter i motionen med att det finns anledning att se över vilka som ska vara mottagare av stöd i framtiden. Även detta tycker jag tyder på en oerhört dålig kunskap, för regeringen ser kontinuerligt över detta och sätter årligen upp nya mål. I dag finns det tolv prioriterade områden som gäller för 2016. Det känns väldigt viktigt med en nationell hantering så att bedömningen av hur man delar ut de här stora pengarna blir likartad över landet. Sverigedemokraterna var inte intresserade av något annat än sin egen debatt utan promenerade i väg. I sin motion skriver man så här: "Det är viktigt att de medel som Allmänna arvsfonden delar ut används i enlighet med de riktlinjer som finns för arvsfonden." Det är en knepig skrivning, tycker jag. Det är självklart att regelverk ska följas, och det som jag har räknat upp tidigare visar ju att det finns både hängslen och livrem när det gäller detta. Sverigedemokraterna fortsätter med att skriva att det är "viktigt att man aktivt arbetar för att säkerställa att de medel som utdelas inte riskerar att på något sätt gynna någon form av terrorism eller annan extrem verksamhet". Även detta är ett självklart påstående. Är det någon här i Sveriges riksdag som är av en annan åsikt, tro? I vårt land, med dagens regering, finns det ingen anledning att tro att uppdrag skulle föreligga att förse terrorgrupper med pengar från Allmänna arvsfonden. Jag skulle ha velat fråga Sverigedemokraternas representant om man har exempel på att så har skett. Det finns i år tolv målområden för verksamheten som vi anser viktiga, och de är inte minst aktuella i dessa tider. Ett av målen är att öka delaktighet och demokrati, något som är otroligt viktigt. Det handlar också om att förebygga våld, mobbning och trakasserier, vilket alltid är aktuellt.